Herr talman! Jag har inte hävdat att vi kan bibehålla alla våra järnvägar. Jag är medveten om att en hel del av dem måste försvinna och får ersättas av annan trafik. Herr Skoglund sade emellertid att det aldrig har skrivits in som princip att vägarna skall vara färdiga innan en järnväg läggs ned. Det må så vara, men jag anser att det måste vara ett rimligt krav att ersättningstrafiken är ordnad och vägsystemet är upprustat innan en järnväg läggs ned. I annat fall råkar de berörda bygderna in i en mycket svår situation. Herr Skoglund ansåg vidare att dessa frågor är för tidigt väckta med tanke på att det inte är så länge sedan som vi fattade beslut om och drog upp riktlinjerna för den statliga trafikpolitiken. Man kan dra upp riktlinjer och göra upp fina ritningar som verkar vara mycket bra när man ser dem i tryck. Det är emellertid bara att konstatera att ritningarna inte alltid stämmer med verkligheten. Det uppstår problem i olika delar av landet. Herr Skoglund ansåg att det exempel som jag nämnde beträffande knutpunktstrafiken var en isolerad företeelse och att knutpunktstrafiken varit till stort gagn för trafiken. Jag tror att mitt exempel inte pekade på en isolerad företeelse, utan att sådana exempel kan tagas från många platser. I stora delar av Småland träffar man på de problem som jag nämnde. De har medfört att företagare har måst övergå till att använda andra trafikmedel, nämligen lastbilar, emedan SJ inte tidsmässigt kunnat konkurrera med lastbilarna.

Herr talman! Det förekommer i en del sammanhang ibland s.k. olycksfall i arbetet, och jag tror att det är den bästa beteckningen på vad som inträffade här i riksdagen år 1963, när vissa beslut i anslutning till löneskatteberedningens förslag antogs. Sådant kan drabba också oss på Helgeandsholmen. Jag tycker det är viktigt att understryka att det finns anledning vidtaga rättelse, om någon av de regler som vi infört inte riktigt blivit vad vi syftade till. När vi 1963 fattade beslut i fråga om lönebeskattningen var det framför allt två ting vi syftade till. Det ena var att genomföra en förenkling och det andra var att skapa likformighet i bestämmelserna mellan de statligt anställda och de icke statligt anställda. Hur verkade då reglerna beträffande den fråga, som nu står på dagordningen, nämligen avdragsrätt för traktamenten i samband med resor? På den statliga sidan hade man möjlighet att göra avdrag med exakt samma belopp som man uppburit i traktamente. Man behövde inte riskera att få ett mindre avdrag än detta beviljat, men man kunde heller inte göra ett högre avdrag. Inom den enskilda sektorn krävdes det däremot en direkt redovisning av de havda kostnaderna, vilket för den enskilde skattskyldige medförde ett betungande arbete med att spara kvitton på småposter av olika slag för att säkert kunna få sitt avdrag beviljat. Denna komplikation ville man nu bespara den enskilde, men så blev inte fallet. Riksdagens beslut blev i stället att de privatanställda vid resor får göra avdrag enligt ett speciellt s.k. normalbelopp av schablontyp. Detta av riksskattenämnden särskilt fastställda normalbelopp beräknas vid resor, som omfattar både natt och dag, efter antalet nätter. Det betyder att de som har varit borta en dag, en natt och ytterligare en dag får göra avdrag med ett normalbelopp, medan de som har varit borta under en natt, en dag och ytterligare en natt får göra avdrag med två normalbelopp. Detta kan inte gärna slå på ett rättvist sätt, och systemet har också blivit föremål för en stark kritik. Det var just likformighet med den statliga sidan som man ville eftersträva men som man inte fick på grund av metoden att räkna antalet nätter. Jag vill emellertid påstå att beslutet nära nog fattades i tron att syftet i fråga om likformighet var uppnått. Det stod nämligen både i propositionen och i bevillningsutskottets betänkande som närmast en rubricering av vad man syftade till, att normalbeloppen avses anpassade till det högsta statliga traktamentet. Då tänkte man måhända inte på att just antalet normalbelopp skulle uträknas på ovannämnda sätt. Varför kan man då inte ändra på dessa regler som slår på ett så otillfredsställande sätt? Vad är man rädd för? Till en del kan det naturligtvis vara någonting så naturligt men alltid i alla sammanhang så olyckligt som prestige, men något sådant tror jag inte vi bör slå vakt om ifrån riksdagens sida. Sedan har det också uttalats farhå gor för att enskilda arbetsgivare kanske skulle komma att föra över lönebelopp till att bli traktamenten. Det skulle alltså kunna vara fråga om förtäckta löneförmåner. Jag vill för det första i anslutning till det säga att jag tror att misstänksamheten mot både de enskilda arbetsgivarna och dem som är anställda hos enskilda arbetsgivare är olycklig. Jag reagerar ständigt emot den attityden mot den sidan. Men för det andra skulle jag vilja fråga: Lever de människor som får traktamentsbelopp på den enskilda sidan billigare än de som är statligt anställda? Är det inte i båda fallen fråga om samma kostnader? Vad vore då naturligare än att det avdragsbelopp som man medger i skattelagstiftningen också vore detsamma för båda kategorierna? Man litar på att de statliga traktamentena är bestämda på ett sådant sätt att de ungefärligen motsvarar de normalbelopp för ökade levnadskostnader som uppstår i samband med en resa. Då är det också naturligt att helt applicera dessa regler på den enskilda sektorn. Finansministern sade i ett interpellationssvar här förra året att det vore olämpligt att göra en ändring av regler som inte hunnit tillämpas i praktiken. Bevillningsutskottets ordförande, herr Ericsson i Kinna, sade också under förra året i debatten i denna kammare, när det restes krav motionsvägen på att få en ändring till stånd, att om nuvarande system leder till orättvisor bör en översyn göras. Jag vet inte i vad mån bevillningsutskottets ordförande nu har glömt bort detta sitt uttalande. Det måste väl ändå vara helt klart att det system som vi nu har leder till orättvisor. I reservationen redovisas ett statistiskt material som är lämnat ifrån TCO.

Om det är en sådan bristande balans mellan den ena och den andra typen av resor kan man inte trösta sig med att det i alla fall i stort sett har skett en utjämning på så sätt att vad som förloras den ena gången vinns den andra, varför sluteffekten ändå blir ganska god. Det är en dålig tröst — framför allt för den enskilde som kanske främst berörs av denna typ av resor, dag-nattdag. En sådan person låter sig inte tröstas med att det jämnar ut sig om hänsyn tas till någon annan anställd på något annat håll. Utskottets socialdemokratiska majoritet har bl.a. ansett att schablonavdraget i normalfallen, som det heter, väl torde täcka ökningen av levnadskostnaderna. Vad som här är normalfall kan man inte riktigt säga eftersom man, som jag nyss nämnde, ibland går på den ena linjen och ibland på den andra. Jag tror emellertid att det är viktigt att hela tiden se på vad som finns på den statliga sidan, och det var ju den anknytningen som önskades. Täcker det inte i ena fallet gör det det inte heller i det andra. Den ena kategorien har redan denna avdragsrätt. Den socialdemokratiska majoriteten säger också att den skattskyldige alltid själv kan yrka på avdrag, d.v.s. utskottsmajoriteten går på den gamla linjen att vederbörande får skaffa verifikationer på allting. Det var emellertid just detta krångel man ville komma bort ifrån, och jag förutsätter också att det i detta fall i någon mån eftersträvats en minskning av krånglet för den enskilde skattskyldige och inte bara för skattemyndigheterna. Krånglet kommer man inte ifrån om var och en på detta sätt skall spara på småkvitton. Utskottsmajoriteten framhåller vidare att schablonreglerna har väsentliga fördelar och vill t.o.m., som det heter, än en gång understryka att dessa schablonavdrag endast är avsedda att täcka den ökning av levnadskostnaderna som uppstår vid en resa — alltså underförstått inte levnadskostnaden som sådan. Det är exakt samma syfte med de statliga traktamentena, och de förhandlingar som ligger bakom dessa har grundat sig på ett verkligt gediget siffermaterial med avseende på de kostnader som uppstår i sådana här sammanhang. Jag anser att dessa kostnader är precis lika stora för såväl den ena som den andra. Bevillningsutskottets majoritet talar också om att det för en ogift otvivelaktigt blir reducerade kostnader. Personligen reagerar jag mycket starkt mot uppspaltningar mellan ogifta och gifta i sådana här fall, men det är en sak för sig. Om man nu anser att det finns en skillnad gäller i så fall denna lika mycket den statliga sidan, ty det finns ju också ogifta statstjänstemän, och det betyder att fördelen för deras del skulle vara lika mycket större som för ogifta enskilt anställda. Det är enligt min mening saker som inte hör hit i varje fall inte om man vill bibehålla syftet från år 1963, nämligen att verkligen söka åstadkomma uniformitet mellan de olika områdena. Mycket stark kritik har framförts mot de gällande reglerna, och jag tycker att denna kritik verkligen är berättigad. Personligen har jag mött många socialdemokratiska anställda och företagare som reagerar på samma sätt som reservanterna och motionärerna, och jag vågar påstå att t.o.m. finansministern säkert har hört av enskildas berättigade missnöjesyttringar. Jag tror att den enskilda sektorns anställda anser att den socialdemokratiska majoriteten sviker dem om det inte kommer till stånd en ändring på den här punkten. I annat fall skulle de onekligen bli satta i strykklass jämförda med de statligt anställ da. Om man framhärdar i den ståndpunkt som utskottsmajoriteten intagit, har de berörda onekligen rätt att anse sig svikna av — och även besvikna på — sina socialdemokratiska företrädare, om dessa inte använder sig av tillfället att nu åstadkomma en ändring. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen av herr Stefanson m.fl.

Herr talman!

Sedan praxis blivit att lördag inte längre är arbetsdag är det nu så att handelsresandekåren reser ut på måndag morgon och återkommer till sin bostadsort på fredag kväll. Då har man varit borta fyra nätter och fem dagar, och då har man endast blivit berättigad till fyra hela traktamenten. Det är riktigt att man genom att använda den konventionella metoden kan få göra avdrag för alla kostnader man haft, och det är också ett system som i mycket stor utsträckning har måst tillämpas. Speciellt för den stora gruppen handelsresande är det av stort värde att försöka klara ut dessa problem, och såvitt jag förstår är det endast formella skäl som gör att man inte kan använda samma tillvägagångssätt. Det är främst av denna orsak som vi reservanter ansett en ändring böra göras. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till bevillningsutskottets hemställan med undantag för de frågor som berörts av reservanterna, där jag yrkar bifall till reservationen av herr Stefanson m.fl.

Herr talman! I bevillningsutskottets betänkande nr 51 som vi nu behandlar har utskottet avstyrkt en rad motioner avseende avdragsrätt för vissa kostnader i samband med intäkternas förvärvande. På en punkt har det dock avgivits en reservation, nämligen beträffande avdragsrätten för traktamenten som den skattskyldige uppbär för tjänsteuppdrag på annan ort. Jag skall här mycket kort motivera utskottsmajoritetens ställningstagande. Vi kan inte dela reservanternas uppfattning att nu gällande schablonmetod för avdrag för traktamentsersättning har uppenbara olägenheter. Man kan naturligtvis se olika på denna fråga, men avdragsrätten är enligt utskottets mening så generös att det inte nu finns skäl till någon utvidgad avdragsrätt. Vad vi här tvistar om är de bestämmelser enligt vilka ett dygn med övernattning skall utgöra grund för helt avdrag. Reservanterna menar således att många skattskyldiga, vilka måste företa resor i tjänsten som börjar och slutar på dagtid, skulle förlora på denna regel.

Det är således som helhet be traktat endast i de ytterst få fall då det gäller en tjänsteinnehavare med motsvarande generaldirektörs lön som gällande regler kan vara mindre fördelaktiga. Som vi har anfört i utskottets betänkande kommer härtill att för en rätt stor grupp arbetstagare en mycket generös schablonmetod tillämpas. Arbetsgivarna är nämligen inte deklarationsskyldiga för de traktamenten som inte överstiger 500 kronor per år. En tillläggsregel säger dessutom att där antalet förrättningsdagar för helt år räknat inte är fler än 24 är det ingen begränsning av summan. Det föreligger alltså här inte uppgiftsskyldighet för arbetsgivaren, och den tjänsteman som har gjort resorna är inte heller skyldig att ta upp beloppet som skattepliktig inkomst. Reglerna är i sin helhet så generösa att vi i utskottsmajoriteten inte tycker att det finns några särskilda skäl att biträda motionsyrkandet. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Herr Engkvist sade att det måste föreligga något misstag från reservanternas sida. Jag beklagar, men misstaget måste tydligen föreligga hos herr Engkvist själv. Det fungerar inte på det sätt som herr Engkvist här redogjort för. Detta är ingalunda ett problem endast för dem som står på generaldirektörsnivå i lönehänseende, utan jag vill påstå att det är ett problem för samtliga. Bestämmelserna om normalbeloppen fungerar så att man strikt räknar antalet övernattningar. De som hört av sig på denna punkt till mig personligen och till andra har ingalunda befunnit sig i generaldirektörsklass, utan det har varit vanliga inkomsttagare för vilka denna fråga verkligen har betytt någonting. Jag vill gärna återknyta till jämförelsen mellan den privata och den statliga sidan. När det här ges uttryck för misstanken att man på den privata sidan på något sätt skulle försöka skjuta över lönebelopp = till traktamentsavdelningen för att befrias från skatt, gäller det sådana fall där traktamentena redan förut inte uppgår till de belopp som betalas på den statliga sidan. Och jag förutsätter att man inom civildepartementet, när man tidigare förhandlat om dessa belopp, varit synnerligen restriktiv och inte velat medge några traktamentsbelopp för kostnader som inte varit möjliga att fixera. Det betyder med andra ord att man när det gäller de människor, som inte har fått traktamenten motsvarande de verkliga ökningarna av levnadskostnaderna, för det första inte vill medverka till att det blir en förskjutning åt traktamentssidan på detta sätt och för det andra inte vill medverka till att dessa personer får den avdragsrätt som övriga erhållit. Det tycker jag är en egendomlig inställning, och jag tror att de som framför allt drabbas ingalunda är några höginkomsttagare. Beträffande de 500 kronorna och 24 eller 25 traktamenten sade herr Engkvist att bestämmelserna är så generösa, att det för närvarande inte finns anledning att vidga avdragsrätten. Men om man börjar i en annan ända och räknar med utgångspunkt från 500 kronor och normalbelopp på 66 kronor, så kommer inte ens de korta resorna att omfattas av regeln. Därför anser jag, herr talman, att det inte alls går att avfärda problemet med en hänvisning till denna regel, som gäller dem som reser ytterst litet.

Herr talman! Kungl. Maj:ts proposition nr 85 ligger till grund för bevillningsutskottets betänkande nr 55 som nu behandlas. Förslaget innehåller åtgärder som bör vidtagas beträffande lagstiftningen om inkomstoch förmögenhetsskatt för att förhindra skatteflykt genom kryphål i lagstiftningen. Rent allmänt kan jag säga att ingen i utskottet motsatt sig förslaget eller skulle vilja yrka på att dylika åtgärder icke vidtogs. Jag vill alltså kraftigt un derstryka att reservationen endast gäller ett avsnitt av propositionen, nämligen det som behandlar beskattningen av oskiftat dödsbo med en inkomst överstigande 10 000 kronor taxerad inkomst eller en förmögenhet överstigande 100 000 kronor skattepliktig förmögenhet. Förslaget går i detta hänseende ut på att ett sådant dödsbo under en avvecklingstid av tre år efter dödsfallet skall betraktas som ett särskilt skattesubjekt och taxeras enligt nu gällande bestämmelser. Vid taxering för senare år skulle dödsboet behandlas enligt de regler som gäller för handelsbolag, vilket innebär att boets inkomst och förmögenhet beskattas hos dödsbodelägarna i förhållande till deras andelar i boet. Det skall dock finnas möjlighet, enligt förslaget, att erhålla dispens från de nya reglerna för särskilda fall. Den kommitté — skatteflyktskommittén — vars utredning ligger till grund för propositionen har bl.a. anfört i sitt yttrande att under vissa förhållanden kan det för de skattskyldiga vara förenat med avsevärda fördelar i beskattningshänseende att låta ett dödsbo fortleva i stället för att skifta det. Vid skiftande av dödsboet skulle delägarna själva bli skattskyldiga för boets inkomster och förmögenhet. Om delägarna har betydande inkomster och förmögenhet tidigare blir alltså skattebelastningen vid den statliga beskattningen betydligt större om boet skiftas. Detta beror på skatteskalornas progressivitet. Av den anledningen har skattebelastningen inte så stor inverkan på den kommunala beskattningen. Kommittén yttrar på ett annat ställe att orsaken till att dödsbon i så stor utsträckning förblir oskiftade säkerligen ofta är den att delägarna bor tillsammans, t.ex. på en jordbruksgård som den ena av två makar ursprungligen drivit och den efterlevande maken jämte makarnas barn fortsätter att bruka. Ett annat skäl kan vara en önskan att bibehålla en släktgård inom famil jen. Det kan även finnas testamentariska förordnanden som gör det olämpligt att skifta boet. I samband med detta säger kommittén att det kan tänkas att skattesynpunkter inverkar på bedömningen men att huvudsakligen andra omständigheter torde vara avgörande då ett dödsbo inte skiftas, eftersom skattebesparingen oftast uppgår till relativt blygsamma belopp. Jag tror att denna slutsats är riktig, herr talman. Så har säkerligen även herrar Enarsson och Holmberg sett på problemet, då de i anslutning till propositionen väckt sin motion nr 747 i första kammaren. I denna motion konstaterar de: »Det kan ifrågasättas om resultatet av en lagstiftning med detta syfte — att skatt skall utgå med samma belopp som skulle ha träffat delägarna om dessa direkt beskattats — blir likformigt och rättvist. En ideell andel i ett dödsbo har knappast samma värde i den skattskyldiges hand som den egendom till motsvarande värde han äger ensam. Dispositionen över tillgångarna såväl som avkastningen kan nämligen vara i avsevärd grad beskuren. Särskilt gäller detta om i boet finns omyndig delägare; detta på grund av de krav som naturligen måste ställas på förvaltning av omyndigs egendom. Därest i sådana fall dödsboformen medför viss skattelindring för delägarna är detta knappast oberättigat med hänsyn till nämnda inskränkningar i dispositionsrätten.» Motionärerna drar ändå inte ut hela konsekvensen av sitt resonemang.

ser ett flertal remissinstanser att dödsboet är en god och smidig förvaltningsform, särskilt då det bedriver näringsverksamhet. Till dessa hör bl.a. hovrätten för övre Norrland, som klart och tydligt säger ifrån att det måste »anses uteslutet att enbart av skatterättsliga hänsyn omreglera dödsbonas allmänna rättsställning». Länsstyrelsen i Älvsborgs län, handelskammaren i Örebro län samt lantbruksnämnden i Malmöhus län är inne på samma tankegångar. Svenska bankföreningen avstyrker förslaget om en ändring av de nuvarande bestämmelserna. Sveriges jordägarförbund understryker att det finns fall där det är mycket angeläget att boets tillgångar icke skiftas. Därför borde de föreslagna reglerna icke gälla för dödsbon som bedriver näringsverksamhet av något slag. Föreningen Sveriges häradshövdingar avstyrker ändringen, liksom länsstyrelsen i Kalmar län och lantbruksstyrelsen. Därjämte är ett flertal remissinstanser av olika kategorier mer eller mindre kritiska mot det framlagda förslaget. Jag har velat nämna dessa remissinstanser för att det inte skall råda någon som helst misstanke om att vi på något sätt skulle vilja gynna vissa skattskyldiga och låta dem slippa undan sina plikter gentemot det allmänna. Däremot vill vi gynna dessa familjer som drabbats av dödsfall men som försöker göra det bästa av en svår situation och kämpa vidare. Hos denna kategori av människor, vågar jag påstå, existerar inte något skattetänkande och inte heller någon önskan att undandra sig sina skyldigheter. Jag tror att det i stället på längre sikt är till fördel för vårt samhälle att det finns människor som inte bara följer minsta motståndets lag och skiftar sina tillgångar utan som har ansvar för sitt arv och sin familj. En annan fördel med det förslag som motionärerna lagt fram är också att det, i och med att dispensen begränsas till att gälla familjer med omyndiga barn, aldrig kan uppstå någon tveksamhet med tiden för dess giltighet. Detta reglerar sig självt. Med stöd av vad jag nu anfört ber jag att få yrka bifall till reservationen av herr Elofsson m.fl.
Herr talman! Även jag vill bestyrka och betona att jag i stort sett är nöjd med det förslag som nu har presenterats inför kammaren. Jag har dock en liten reservation att göra. Reservanterna har hemställt om att dispens från de nya bestämmelserna skulle kunna medges då delägarna i ett dödsbo är efterlevande make och omyndiga barn, vilka driver jordbruk eller annan rörelse efter avtal om sammanlevnad i oskiftat bo.

Ett sådant resultat av beskattningsreglerna är självfallet inte tillfredsställande, vare sig ur rättvisesynpunkt eller av praktiska skäl. Men även om det under vissa förhållanden kan vara ekonomiskt fördelaktigt i beskattningshänseende att bibehålla ett dödsbo oskiftat, är det säkerligen icke alltid de ekonomiska skälen som är avgörande för att ett dödsbo icke skiftas. Många gånger beror det på försumlighet — man låter det helt enkelt inte bli av. Som bankman har jag vid åtskilliga tillfällen i samband med inteckningars fastställande, avstyckningar, relaxationer etc. kommit i kontakt med gamla, t.o.m. mycket gamla dödsbon. Ja, det finns rent av dödsbon som härleder sig från slutet av 1800-talet. Sådana gamla dödsbon förorsakar mycket arbete och besvär den gång det kan bli fråga om exempelvis åtgärder, till vilka samtliga dödsbodelägare skall giva sitt samtycke. Om då vissa av dessa dödsbodelägare är döda, måste man söka efter deras arvingar o. s. v. När t.ex. en kraftledning skall framdragas och medgivande härtill erfordras från markägarna, blir det genast krångel och besvär för förrättningsmännen, om det bland mark ägarna finns gamla dödsbon. Det är ur många synpunkter önsk: värt att dödsbo avvecklas inom rimlig tid efter dödsfallet. även om den nt föreslagna lagstiftningen icke medför skyldighet att skifta dödsbo, kommer den ändock att medföra att åtskilliga dödsbon skiftas just på den grunden att beskattningen av äldre dödsbon skall ske enligt reglerna för handelsbolag.

I många fall fortsätter den avlidnes make och barn att driva den avlidnes jordbruk eller rörelse genom sammanlevnad i oskiftat bo. Syftet med denna förvaltningsform är då i regel att hålla samman hemmet och i möjligaste mån ge barnen samma uppfostran och möjligheter att under likartade förhållanden gå ut i förvärvslivet. Om boet beskattas enligt reglerna för handelsbolag innebär detta, att avkastningen och förmögenheten uppdelas på delägarna och dessas andel sammanlägges med eventuell annan inkomst och förmögenhet. Någon av dödsbodelägarna kan i en sådan situation begära skiftning av dödsboet, varvid dödsboet kan komma att skiftas på ett för vissa dödsbodelägare ogynnsamt sätt. En del av dödsbodelägarna kan t.ex. vara underåriga och har därför inte möjlighet att överta exempelvis dödsboets fastighet. Det kan därför i de speciella fall som åberopas i reservationen vara motiverat att under en viss övergångstid medge dispens från de nya bestämmelserna. Säkerligen blir det ett ytterst begränsat antal dödsbon som skulle komma att utnyttja en sådan dispensmöjlighet, och dispensen skulle endast gälla under en mycket begränsad övergångstid. Ett bifall till reservationen behöver därför inte innebära att man konserverar gamla dödsbon för avsevärd tid framåt. Herr talman! Med stöd av vad jag har anfört ber jag att få yrka bifall till den av herr Elofsson m.fl. till utskottets betänkande fogade reservationen.

Herr talman! Även med risk för att upprepa en del av vad som redan anförts i denna debatt vill jag säga något om innebörden av det förslag som vi nu behandlar. Propositionens förslag grundar sig på skatteflyktskommitténs betänkande och syftar till att förhindra vissa former av skatteflykt och omotiverade skattelättnader samt till att undanröja vissa inadvertenser i lagstiftning och praxis. Bevillningsutskottet tillstyrker enhälligt propositionen med undantag för förslaget om beskattning av oskiftat dödsbo. I anslutning till propositionen har det på denna punkt väckts en motion, och i den reservation som fogats till utskottets betänkande tillstyrks denna motion. Enligt de nuvarande bestämmelserna sammanslås den avlidnes och dödsboets inkomster det år som dödsfallet inträffar. Dödsboet beskattas det året såväl för sin inkomst som förmögenhet vid beskattningsårets utgång. För dödsboet tillämpas därvid samma regler som skulle ha gällt för den avlidne. Detta innebär bl.a. att dödsboet är berättigat till de allmänna avdrag och ortsavdrag som skulle ha tillkommit den avlidne. Beskattningsåret efter dödsfallsåret taxeras dödsboet som juridisk person. Detta betyder att dödsboet självt skattar för sina inkomster och att den statliga skatten tas ut efter samma progressiva skala som gäller för fysiska personer. Dödsbodelägarna går då fria från skatt för den inkomst som de haft i form av utdelning från dödsboet. Ortsavdrag medges vanligtvis inte dödsbo för senare år än dödsfallsåret. Vad jag nu sagt gäller dödsbo efter person som är bosatt i Sverige. Med nuvarande bestämmelser är det under vissa förhållanden för de skattskyldiga förenat med avsevärda fördelar i beskattningshänseende att låta dödsboet vara oskiftat. Detta gäller exempelvis sådana fall då delägarna själva har stora inkomster och dessutom beskattningsbar förmögenhet. Om man i dessa fall upplöser dödsboet blir delägarna själva skattskyldiga för boets inkomster och förmögenhet. Den statliga skatten blir då beroende på progressiviteten, högre än om dödsboet behålles oskiftat. Det gäller även för har beskattningsbar förmögenhet kan den reduktionsregel som gäller beträffande förmögenhetsskatten ge ett sådant resultat. Det är av denna anledning man i Propositionen föreslår att dödsbo efter viss tid skall beskattas enligt reglerna för handelsbolag: detta skall ske från och med fjärde kvartalet efter vad jag skulle vilja kalla dödsfallsåret. Varje delägare i boet skall då skatta för den del av boets inkomst och förmögenhet som enligt lag och testamente belöper på honom, om inte arvsavsägelse eller överenskommelse om sammanlevnad i oskiftat bo föranleder något annat. Detta gäller dock endast för dödsbon med över 100 000 kronor skattepliktig för mögenhet — lägg märke till att det är fråga om skattepliktig förmögenhet —-- eller högre till statlig inkomstskatt taxerad inkomst än 10 000 kronor. Alla övriga dödsbon skall alltså beskattas enligt nuvarande regler. Riksskattenämnden skall i särskilda fall kunna medge dispens från de nya bestämmelserna. Bestämmelsen om dispens är avsedd att tillämpas då alltför stora svårigheter möter att skifta ett bo, exempelvis på grund av en testamentstvist som gör det oklart vilka personer som är rätta dödsbodelägare. Denna bestämmelse om dispens vill nu reservanterna skall kunna tillämpas även då delägarna i ett dödsbo är efterlämnad make och omyndiga barn. När man skall ta ställning till detta förslag bör man hålla i minnet att den föreslagna lagstiftningen vill komma åt resultat av nuvarande beskattningsregler som inte är tillfredsställande vare sig ur rättvisesynpunkt eller av praktiska skäl. Skatteflyktskommitténs undersökningar visar nämligen att dödsbon i betydande omfattning bibehålls oskiftade längre tid än som normalt behövs för dödsboavvecklingen och att reduktionsregeln vid förmögenhetsbeskattningen tillämpas i onormalt stor omfattning på dödsboförmögenheter. Med hänsyn till att dödsbon inte är underkastade dubbelbeskattning bör inkomstoch förmögenhetsbeskattningen, som utskottet framhåller, i princip vara så utformad att skatten i stort sett utgår med samma belopp som skulle ha träffat dödsbodelägarna därest dessa hade beskattats direkt. Det är en sådan effekt man uppnår, om de regler som gäller för handelsbolag tillämpas på dödsbon. Herr Söderström talade om remissinstanserna och citerade dem som om deras uttalanden skulle gälla precis den fråga som motionen berör, trots att remissyttrandena avser propositionen i stort. Jag kan inte se att mer än en enda remissinstans — och det har också departementschefen understrukit — hävdar att dispens normalt bör ges dödsbon i vilka ingår delägare under 21 år.

Det är ju detta man vill förhindra. Jag skall inte beröra den svartmålning som herr Börjesson i Falköping här gjorde; vad han sade var ju bara överdrifter. Utskottet erinrar om att det redan enligt nuvarande regler i vissa fall kan vara förenat med fördelar i beskattningshänseende att så snart som möjligt skifta sådana dödsbon som avses i reservationen. Det bör också understrykas, att den föreslagna lagstiftningen berör ett relativt begränsat antal dödsbon och att det inte heller efter de nya bestämmelserna i och för sig föreligger någon skyldighet att skifta boet. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets betänkande.
Herr talman! Jag hade inte tänkt begära ordet, men när herr Brandt påstod att jag svartmålade alltför mycket, vill jag säga att han tydligen inte lyssnade på vad jag här anförde. Om herr Brandt själv vill skaffa sig en uppfattning om saken genom att kontakta domsagor, häradsskrivarkontor 0. d., får han nog reda på att det finns ett mycket stort antal gamla dödsbon, som rimligen borde skiftas.

Efter undersökningar och överväganden har jag emellertid funnit att så inte är fallet, och när speciella förhållanden föreligger anser jag det därför rimligt att, som reservanterna föreslår, möjlighet finnes att ge särskild dispens. Det är säkerligen inte många dödsbon som det blir fråga om.

Herr talman! I bevillningsutskottets betänkande nr 54 behandlas i främsta rummet tre förslag, som framlagts i proposition nr 127.
Herr talman! Herr Brandt undrade var jag hade läst remissyttrandena. Jag har läst dem i den delen av propositionen som behandlar dödsbon.
För det första föreslås att en bevisbörderegel införs för de fall då en här bosatt svensk medborgare avreser från Sverige och det inte från början är uppenbart att det är fråga om definitiv avflyttning.
Herr Brandt nämnde också att till och med lagtextförfattarna har tänkt sig ett dispensförfarande.
För det andra föreslås att utomlands bosatta personer som uppbär lön eller pension från svenska staten eller svensk kommun samt pension enligt lagen om allmän försäkring skall vara skyldiga erlägga skatt i Sverige för sådan inkomst.
Man medger alltså att det finns fall där ett sådant kan vara berättigat.
För det tredje föreslås att det för att motverka olägenheten av internationell dubbelbeskattning i förhållande till stat, med vilken Sverige inte slutit dubbelbeskattningsavtal, införes rätt för fysiska och juridiska personer med hemvist i Sverige att från statlig inkomstskatt avräkna utländsk statlig skatt som erlagts för inkomst från källa i sådan stat. Låt mig inledningsvis, herr talman, deklarera att vi i utskottet varit eniga om att icke tolerera skatteflykt. Sådana bestämmelser bör införas att så långt det är möjligt någon tvekan icke uppstår beträffande det skatterättsliga bostadsbegreppet.
Det är endast för den lilla gruppen som vi har talat. I propositionen föreslås en komplettering av bestämmelserna rörande det skatterättsliga bosättningsbegreppet.

Det kan självfallet, herr talman, diskuteras om man inte borde ha varit tolerantare och mera skulle ha sett till betydelsen av det ökade internationella samarbetet, även om man härigenom inte hade lyckats täppa till alla de luckor i lagstiftningen som kan finnas för en skatteflykt. Men utskottsmajoritetens betänkande är enligt vårt förmenande i stort — jag vill understryka detta — acceptabelt. Vad som däremot inte är acceptabelt är avsnittet om avräkning av utländsk skatt och därmed sammanhängande frågor. Bakgrunden till motionerna och till reservationen i detta stycke är ett utredningsyrkande bl.a. med anledning av att u-länder i eget intresse stimulerar svenska investeringar i dessa länder. Ett flertal av u-länderna efterskänker eller reducerar skatten för utländska företag för att dessa skall starta en företagsverksamhet till gagn för landets befolkning. Detta kan också vara en stimulans för de svenska företagen i synnerhet som det ofta är både osäkert och riskabelt att göra sådana investeringar i vissa av u-länderna, Herr talman! Vilken uppfattning är det nu som den socialdemokratiska majoriteten i detta sammanhang vidhåller? Jag vågar påstå att man medvetet snyltar på respektive u-lands frikostighet när man vill föra hem den efterskänkta skatten, som är avsedd att stärka före tagens insats i u-landet. Någon tidning uttrycker saken ungefär på följande sätt: Skattestimulans för företagen blir i själva verket en u-landsgåva till herr Sträng.

Det talas mycket om att vi skall understödja u-länderna. Här finns ett tillfälle att i praktiken på ett acceptabelt sätt göra detta. Det är ingen konsekvens i den vilja som man annars visar att satsa på u-länderna, när man inte vill medge en sådan avräkning som motionärerna föreslagit. Vi vet också att ett flertal länder sedan länge tillämpat ett liberalare system än Sverige för att ge både u-länderna och det egna landets företag en viss stimulans. Vi vet också att det under lång tid inte är möjligt att ingå något dubbelbeskattningsavtal med många av dessa u-länder; vi har ingenting att vänta i det avseendet under lång tid framöver. Utskottet skriver på s. 28 i utlåtandet: »Utskottet vill inte bestrida att gällande dubbelbeskattning kan innebära ett hinder, när Sverige skall lämna sitt bidrag till uppbyggnadsarbetet i utvecklingsländerna. Frånvaron av dubbelbeskattningsavtal med ett stort antal utvecklingsländer och svårigheten att inom rimlig tid träffa sådana avtal kan motivera att man genom interna lagstiftningsåtgärder söker underlätta investeringar och annan ekonomisk verksamhet i dessa länder.
I anslutning härtill föreslås ändring av bestämmelserna om De nya bestämmelserna är avsedda att träda i kraft den 1 januari 1967 och bli tillämpliga på inkomster tillgängliga för lyftning denna dag eller senare.
Konsekvensen borde därför ha varit att man hade biträtt reservanternas begäran om en utredning i detta sammanhang. Jag yrkar, herr talman, bifall till bevillningsutskottets förslag utom i den del där reservanterna har en annan uppfattning än utskottet. I den delen yrkar jag bifall till reservationen,

Herr talman! I den reservation som är fogad till utskottets betänkande behandlas enbart den föreliggande frågan såvitt avser sådana u-länder med vilka vi inte har dubbelbeskattningsavtal. Jag har väckt en motion i denna kammare, nr 932, som är likalydande med motionen I: 761 och där det påtalas att de föreslagna bestämmelserna är alltför restriktiva. De u-länder med vilka Sverige inte har dubbelbeskattningsavtal och som beviljar skattebefrielse har naturligtvis vissa bärande skäl för att bevilja exempelvis svenska företag denna befrielse, nämligen att stimulera dem att investera i u-landet. Man vill därigenom åstadkomma bättre sysselsättning och bygga upp den inhemska industrien.

U-länderna gör alltså en uppoffring. Det finns ingen anledning för dem att göra detta, om de inte samtidigt siktade till vissa fördelar. Inställningen liknar alltså den vi har här i Sverige. Vi vill ju dels stödja u-länderna, dels hjälpa dem att i sin tur göra en insats genom att ge en stimulans till den industri som eventuellt kan tänkas förläggas dit. Men genom detta restriktiva betraktelsesätt från svensk skattesynpunkt tar man bort en hel del av effekten. Om företaget befrias från skatt i u-landet, drabbas det av full beskattning i Sverige. U-landets uppoffring att avstå från skatteintäkter har alltså visat sig vara fullständigt meningslös, eftersom företaget får betala denna skatt i moderlandet.

Det gäller framför allt att söka skapa ett någorlunda fungerande näringsliv. Jag tror att den värdefullaste insatsen som vi kan göra för u-länderna och den som ger det snabbaste resultatet är att hjälpa dem att bygga upp sitt eget näringsliv så att de blir självförsörjande så fort som möjligt. Och då bör man inte ha sådana restriktiva skatteregler som det här är fråga om. Visserligen kan sägas att det finns möjligheter för företagen att få skatten här hemma avskriven, och utskottet erinrar också om den möjlighet som »Konungen har att på ansökan av skattskyldig, som blivit föremål för dubbelbeskattning, förordna om efterskänkande av statlig inkomstskatt och statlig förmögenhetsskatt». Men utskottet påpekar självt att »denna möjlighet till skatteeftergift förutsätter emellertid att ”ömmande omständigheter eller eljest synnerliga skäl föreligger och torde utnyttjas i mycket begränsad omfattning». Jag föreställer mig att de svenska företag som är intresserade av att investera i u-länderna knappast tar denna möjlighet så allvarligt. De vill veta vilka direkta ekonomiska förutsättningar som föreligger. U-landet erbjuder skattebefrielse, men företagen skall också vid uppgörandet av sina kalkyler ha klart för sig att den av u-landet sålunda lämnade förmånen icke återkommer som en pålaga i Sverige när vinsterna hemförts. Om det inte finns klara regler härvidlag blir det svårt för u-landet att uppnå önskad effekt av den lockelse som skattebefrielsen skulle utgöra. Vi måste tydligt och bestämt säga ifrån, att om u-landet gör sådana ekonomiska uppoffringar skall vi vara beredda att inte ta bort verkningarna av dem. Motionärerna har föreslagit att denna fråga skall undersökas, och i den reservation som fogats till utskottets betänkande yrkas att riksdagen »måtte i skrivelse till Kungl. Maj:t hemställa om utredning och förslag till åtgärder i syfte att genom undanröjande av brister i skattelagstiftningen stimulera svenska investeringar i u-länderna». Jag tycker att detta är en så angelägen sak att den inte kan förbigås. I den mån Sverige inte har dubbelbeskattningsavtal — och det kan förmodligen dröja länge innan vi får sådana avtal med en hel del u-länder — bör enligt reservanternas mening regler mycket snabbt fastställas vad det gäller skattebefrielse för investeringar i u-länder. Jag har mycket svårt att tänka mig att det kan finnas något som helst motiv för att genom den svenska skattelagstiftningen försvåra för u-länder att bygga upp en egen företagsamhet. Det rimmar mycket illa med talet om att stödja u-länderna. Här skall det inte endast vara fråga om en ordets förkunnelse, utan vår vilja måste också visa sig i praktisk verksamhet. Herr talman! Med det anförda ber jag få yrka bifall till reservationen.
Herr talman! Till utskottets betänkande har fogats en reservation, i vilken reservanterna hemställer om utredning och förslag till åtgärder i syfte att genom undanröjande av brister i skattelagstiftningen stimulera svenska investeringar i u-länderna. Det synes ytterst angeläget att på olika sätt försöka främja svenska investeringar i dessa länder. U-länderna själva söker stimulera till ökad industrialisering. Vissa u-länder erbjuder utländska investerare en tidsbegränsad skatteef tergift i samband med investeringar i respektive länder.

I Indien lämnas skatterabatt i fem år för tillverkningsindustrier, troligen både redan etablerade och nya företag. I Brasilien beviljas långtgående skattelättnader till förmån för verksamhet i industriellt utvecklade områden i norra och nordöstra delarna av landet. Företag som bedriver rörelse i Amazonområdet och som i sin verksamhet använder på platsen befintligt råmaterial är helt befriade från skatt under fem år eller, under vissa förutsättningar, upp till tjugo år. Jag har tagit dessa exempel för att belysa att u-länderna verkligen gör allvarliga insatser för att söka locka industrier till sina länder. Och varför gör de det? Jo, därför att de vill främja den ckonomiska utvecklingen i det egna landet. Det förefaller ganska troligt — vilket också har framhållits i motion 11: 932 — att den föreslagna utformningen av skatteavräkningen för företag i u-länderna kan tänkas motverka dessa ansträngningar från u-ländernas sida. Situationen är den, att om u-landet i fråga inte medger någon skattelättnad, sjunker den svenska skatten genom avräkning. Om skattelättnad medges där blir den svenska skatten i stället så mycket högre. Denna omständighet har påtalats av olika remissorgan, bl.a. Näringslivets skattedelegation och Kooperativa förbundet. Det torde stå klart att Sverige inte under den närmaste tiden kan räkna med att sluta dubbelbeskattningsavtal med alla berörda u-länder. Ett särskilt avräkningsförfarande kan därför behöva införas för att motverka de påtalade ogynnsamma effekterna. Starka skäl talar således enligt reservanternas uppfattning för en utredning i syfte att genom undanröjande av brister i skattelagstiftningen stimulera svenska investeringar i u-länderna. Därmed bidrar vi till att hjälpa u-ländernas folk till en bättre och drägligare tillvaro. Herr talman! Jag ber att med dessa ord få yrka bifall till den vid utskottets betänkande fogade reservationen av herr Enarsson m.fl.

Herr talman! I vissa u-länder beviljas som här redan framhållits, tidsbegränsad skatteeftergift för stimulans av investeringar. Motionärerna och reservanterna vill att företagen i sådana fall skall från svensk skatt få göra avdrag för utländsk skatt i dess helhet, även om den har helt eller delvis efterskänkts av vederbörande land. Enligt propositionen får sådan avräkning göras endast för faktiskt erlagd skatt i utlandet. Härvidlag skiljer sig alltså önskningarna. Det är riktigt att om ett u-land, med vilket Sverige inte har dubbelbeskattningsavtal, inte medger någon skattelättnad för ett svenskt företag, kommer den verkligen erlagda skatten att avdragas från den svenska. Om skattelättnad medges, blir den svenska skatten så mycket högre. Eventuella skattelättnader i ett u-land kommer på det sättet svenska staten till godo, menar motionärerna och reservanterna. Herr Lothigius gick så långt att han sade att det här medvetet snyltas på u-landet, och det är detta man vill ha ändring på. Men det är inte så enkelt som herr Lothigius vill göra gällande. Det är inte fråga om något medvetet snyltande, utan de föreslagna åtgärderna syftar till någonting helt annat. Reservanterna och motionärerna Önskar också att rätten till skatteavräkning skall gälla även annat än statliga skat ter. Man vill ha bort villkoret för rätt till avdrag att det skall gälla skatt som erlagts av den skattskyldige själv. Avräkning får nämligen inte göras för utdelning från ett utländskt dotterbolag som erlagt skatt i utlandet. Nu har riksdagen tidigare på de socialdemokratiska reservanternas förslag understrukit att dessa förhållanden skul le bortfalla, om vårt land finge dubbelbeskattningsavtal med u-länderna. Vi får väl hoppas att sådana avtal kommer så småningom, även om det, som man här säger, nog tar tid. Jag tror dock, som reservanterna alltså framhöll förra gången och som riksdagen underströk, att den angelägnaste åtgärden för att hjälpa till med investeringar i u-länderna är att vi skapar förutsättningar för sådana dubbelbeskattningsavtal. I den socialdemokratiska reservationen förra året, vilken också antogs av riksdagen, påpekades att det inte utan vidare är klart att förekomsten av interna lagstiftningsåtgärder, som medger skattefavörer i olika former för investeringar utomlands, alltid gör att investeringar kommer u-landet till godo. Sådana regler kan också användas för skatteflykt, och det är dessa som man inte vill främja. Det är nog, herr Lothigius, i detta sammanhang man bör tala om att en del snyltar på andra.

Utskottet bestrider inte att gällande dubbelbeskattning kan innebära ett hinder för svenskt bidrag till uppbyggnadsarbetet i utvecklingsländerna. Tidigare talare har åberopat detta utskottets uttalande. Utskottet skriver emellerid att det av propositionen framgår att avgränsningen av utländska skatte favörer erfarenhetsmässigt kräver ingående undersökning av den utländska skattelättnadens art och syfte. Man kan inte utan vidare godtaga yrkanden om skattelättnader för ett företag — grundliga undersökningar måste ofta göras. Införs nu generella och ensidigt verkande åtgärder på detta område skulle det kunna få konsekvenser i beskattningshänseende som är svåra att överblicka.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
Herr talman! Jag tar kammarens tid ytterligare i anspråk därför att jag tycker att den fråga vi nu behandlar är mycket viktig. Herr Brandt säger att det behövs en undersökning. Ja, det är just en sådan som vi reservanter vill ha. Att avvakta utvecklingen tycker vi inte är till fyllest, utan vi anser att saken skall undersökas, eftersom ett antal länder i Europa och annorstädes redan tillämpar betydligt liberalare system än vi. Jag kan inte förstå varför vi i Sverige skall ha hårdare bestämmelser än man har i ett flertal andra länder. Som exempel kan anföras Frankrike och Nederländerna, där man har fullständig skattebefrielse för vinster på utländska filialer och dotterbolag. Även i Belgien tillämpas ett liberalare system än vårt liksom i Kanada och Förenta staterna m.fl. länder. Som herr Börjesson i Falköping nämnde gav flera utvecklingsländer vissa skattelättnader för företag som investerar i ifrågavarande länder.

Det gäller att ta vara på den favör som u-landet ger företaget och inte indirekt straffa u-landet genom att beskatta det svenska företaget därför att u-landet ger en skattelättnad. Det är ett orimligt system, och jag tycker inte att vi kan vänta med att genomföra en ordentlig undersökning på området. Det kommer ändå att dröja, som jag tidigare sagt, avsevärd tid innan vi kan få till stånd <dubbelbeskattningsavtal med många av utvecklingsländerna.
Herr talman! Det är vissa saker vi är ense om och vissa saker vi är oense om, t.ex. risken för skatteflykt. Det har tidigare sagts här att man måste se till att skatteflykt inte kan ske. Därom är vi fullt eniga allesamman. Jag vill emellertid slå fast en sak, nämligen att i de u-länder med vilka vi har dubbelbeskattningsavtal har vi för närvarande ett bättre läge än i de u-länder där vi inte lyckats få dylika avtal. Det är obestridligt att de länder med vilka vi inte kunnat få till stånd dubbelbeskattningsavtal förmodligen har den största nyttan av ett stöd. Därför, herr talman, kan jag inte finna det orimligt att man försöker forcera denna fråga. Vi skall inte bara vänta utan vi bör införa sådana regler, att man inte hindrar investeringarna just i dessa länder. Det är troligen här fråga om de länder där det är mest angeläget att investera och där man inte kommit så långt att man hunnit gå den diplomatiska vägen och få till stånd de dubbelbeskattningsavtal vi skulle vilja ha. Därför, herr talman, vidhåller jag mitt tidigare yrkande.
Herr talman! Jag vill försäkra herr Brandt och övriga kammarledamöter, att jag absolut inte vill stödja en ordning som skulle möjliggöra skatteflykt. Min uppfattning är närmast — och jag tror att reservanterna delar den helt — att vi bör hjälpa u-ländernas folk. Jag tycker att det är både rimligt och skäligt att begära en sådan utredning som vi vill ha.
Herr talman! Tillåt mig, herr talman, att med anledning av att man här räknat upp länder med särskilt förmånliga skattebestämmelser, säga att vi har dubbelbeskattningsavtal med bl.a. Brasilien, Filippinerna och Pakistan. Det är inte vårt fel att vi inte har avtal med alla länder. Vi är dock beredda att ingå dubbelbeskattningsavtal med alla länder och i den mån vi lyckas därmed — man arbetar ju på det — försvinner detta problem. Det finns ingen anledning att i avvaktan på dessa avtal vidtaga åtgärder som kan utnyttjas till skatteflykt. Vi vill inte medverka därtill, men vi är givetvis beredda fortsätta med att bygga ut systemet med dubbelbeskattningsavtal. Det kan inte vara riktigt att beteckna nuvarande ordning som straffskatt på de svenska företagen. Vad vi vill förhindra — samtidigt som vi väntar och arbetar på dubbelbeskattningsavtal — är att det ges möjligheter till skatteflykt.

Herr talman! De andra ärade reservanterna har här talat om att man absolut inte vill förorda ett system som ger möjligheter till skatteflykt. Det är helt i enlighet med min uppfattning, men när det gäller ett system med så påvisbara fördelar som det vi vill ha anser jag att man skall forcera fram dess genomförande i stället för att tala om möjligheter till skatteflykt. Sedan skulle jag vilja Brandt: När ratificerades skattningsavtalet med Brasilien? Vad jag vet är det inte gjort.

Herr talman! Jag tackar herr Brandt för upplysningen. Jag var en dag efter i de uppgifter jag fått.

Herr talman! Det kan förefalla litet underligt att jag tar till orda i detta ärende, då det inte har fogats någon reservation till utskottets utlåtande och då det är herr Wedén som är huvudmotionär i denna kammare. Jag anser emellertid att både frågan om kreditbedömningen och frågan om banklagstiftningen är utomordentligt betydelsefulla. Motionärerna berör endast en begränsad del av frågan om kreditbedömningen. Själv anser jag att frågan om ändrade grunder för kreditbedömningen nu är mogen att tas upp i sin helhet. Utskottet har i detta fall liksom så ofta annars hänvisat till att en utredning — kreditinstitututredningen — redan arbetar med hithörande frågor. Svenska sparbanksföreningen har ansett det lämpligt att kreditinstitututredningen får i uppdrag att ta upp även dessa spörsmål. Sparbanksföreningen noterar även att såväl banklagen som i synnerhet sparbankslagen för mnärvarande ger relativt små möjligheter att tillgodose motionärernas önskemål. Sparbanksföreningen framhåller emellertid, att vid all bedömning av kreditvärdigheten hänsyn självfallet tas till såväl företagets materiella tillgångar som företagsledningens kvalifikationer. Jag kommer självfallet inte att ställa något yrkande om bifall till motionen, eftersom utskottet är enhälligt i sitt ställningstagande. Men jag skulle vilja vädja till regeringen att snarast möjligt ta itu med arbetet för att få en ny banklag till stånd och för att anpassa kreditbedömningen till den situation som råder i dagens samhälle. Jag vill erinra om att vi i dag har en högränta, som vi enligt min mening helt enkelt inte kan fortsätta att ha. Den höga räntan måste sänkas på ett eller annat sätt. Dagens högränta motsvaras på intet sätt av ett ökat risktagande från kreditinstitutens sida, utan den motiveras med dess konjunkturstyrande uppgifter. Jag har tidigare framhållit att det inte är möjligt att styra konjunkturen med räntan utan att härvidlag andra åtgärder måste tillgripas. Jag är också medveten om att den nuvarande banklagen och den praxis som bankinspektionen tillämpar inte motsvarar de krav som man har rätt att ställa på en modern banklagstiftning och kreditbedömning.

Och det finns anledning att försöka lösa detta problem nu, Låt mig också, herr talman, säga att jag förväntar att de myndigheter som har att bestämma räntan snarast möjligt sänker den låt oss säga med ett par procent; en sådan åtgärd behöver inte inverka på möjligheterna att göra den kreditbedömning som föreslås i motionen. Det är ur samhällets synpunkt nödvändigt att vi får någon ordning på räntepolitiken i vårt land. Så här kan det inte fortsätta. Herr talman! Jag har inget yrkande. Jag har velat säga detta i förhoppningen att regeringen skall vidta åtgärder för att över huvud taget försöka åstadkomma en annan kreditbedömning och för att se till att vi får en ny banklagstiftning som passar i dag och inte i gången tid.

Herr talman! Inte sällan refereras i Pressen ärenden där olika parter tvistar om vem som skall ha vårdnaden om ett barn. Det kan vara de naturliga föräldrarna kontra fosterföräldrar eller barnets fader kontra dess moder i en skilsmässosituation. Sådana historier blottar ofta beklämmande förhållanden, där de vuxnas känslor och prestige dominerar och hänsynstagandet till barnet är minimalt. Av den stora mängd vårdnadsärenden som handläggs är det emellertid bara ett ringa antal som på detta sätt får offentlig belysning — lyckligtvis, skall man väl säga — men dessa fall visar ändå de svårigheter vederbörande myndigheter har att brottas med vid avgörandet av ett barns framtid. Det är ekonomiska, juridiska och psykologiska faktorer man skall ta hänsyn till. Avgörandet betyder ofta oerhört mycket för de vuxna som berörs, men för barnet är beslutet av helt av görande betydelse, Man skall ha barnets bästa som rättesnöre, men vilka faktorer skall man fästa avseende vid när man fäller utslaget? Är det den ekonomiska tryggheten eller är det den känslomässiga tryggheten som är viktigast, och var finns denna senare att få för barnet? Var den ekonomiska tryggheten kan ges är lättare att dokumentera, åtminstone kortsiktigt. I den motion som nu behandlas har fru Holmqvist och jag pläderat för en utredning om åtgärder som kunde vidtas för att stärka barnets ställning i vårdnadsmål genom anlitande av barnpsykologisk eller barnpsykiatrisk expertis. Utskottet anser att något sådant initiativ från riksdagens sida inte behövs. Utskottet synes dock verifiera att expertis behöver anlitas vid utredningar och tycks, om jag uppfattat skrivningen rätt, mena att så också sker i tillräcklig grad. I varje fall vill man inte följa yrkandet i motionen att garantera föräldrar eller barnavårdsnämnd rätt att få psykologisk eller psykiatrisk expertis inkopplad. Utskottet har visat intresse för sakfrågan. Detta är bevisat, bl.a. genom det omfattande remissförfarande som utskottet har utnyttjat. Jag är tacksam för detta, i synnerhet som det finns många intressanta synpunkter i de olika remissvaren. Jag skall tillåta mig att plocka litet ur dessa svar. Socialstyrelsen säger, att man för närvarande gör vad som står i mänsklig makt, men uppenbarligen tycker socialstyrelsen ändå att man bör göra mera. Socialstyrelsen anför t.o.m. att den ekonomiska faktorn kan bli avgörande, om man gör en utredning, eftersom kostnaderna för expertutredningar skall betalas av någondera parten. Socialstyrelsen ifrågasätter om inte statsverket borde stå för kostnaderna. Likaså tar man upp tanken på att ge barnet en god man att föra dess talan. Man förlitar sig ändå på domstolarna, och man förutsätter att dessa som man säger skall tillgodogöra sig forskningsresultaten på det barnpsykologiska fältet. Jag vill inte på något sätt göra gällande att domstolarna är likgiltiga för utveck Jingen härvidlag, men de har väl ändå inte behövlig utbildning och direkt erfarenhet av detta arbete. Häradshövdingeföreningen säger för övrigt i sitt svar bl.a. »att verklig specialutbildning på det aktuella gebitet icke är vare sig möjlig eller önskvärd hos domare eller partsombud. Expertisen bör införas i rättegången på annat sätt, främst genom sakkunnigutlåtanden och vittnesmål». Till sist uppmärksammar socialstyrelsen de fall där föräldrarna är Överens men där det de avtalar ändå kan vara uppenbart stridande mot barnets bästa och där JO rekommenderat domstolarna att regelmässigt genom barnavårdsnämnd undersöka om utredning bör ske. Det är alltså en sak att lägga märke till.

även om det i dagens läge råder brist på sådan expertis torde de barnpsykiatriska lasarettsklinikerna numera kunna lämna erforderlig medverkan.» Detta var en del av vad medicinalstyrelsen har anfört. Häradshövdingeföreningen säger, att det redan nu görs utredningar, att det inte finns resurser för flera utredningar och att andra faktorer är viktiga. Ja. visst är andra faktorer viktiga, men det är just dessa andra faktorer som man tidigare betonat så mycket, och nu vill vi föra fram ytterligare en. Advokatsamfundet säger att dessa ut redningar tar för lång tid. Det säger även att begäran om utredning kan vara »ur saklig synpunkt mer eller mindre omotiverad och tillkommen närmast i syfte att trakassera motparten och fördröja avgörandet». Till detta vill jag säga att det just i sådana spända och känsloladdade situationer måste vara mycket välgörande för saken och barnet, om kontakt kan etableras med folk, som inte bara har stor erfarenhet av att möta labila personer och folk i affekt utan också kan hjälpa dem igenom en sådan situation. En utredning med sådan expertis inkopplad kan faktiskt samtidigt vara någonting av en behandling. Tidsutdräkten är välmotiverad, om man ser saken på det sättet. Vi skall ha klart för oss att icke så få patienter hos våra psykiatriker, både vuxna, ungdom och barn, har en skilsmässosituation i bakgrunden. Varför har man förresten inte i detta omfattande remissförfarande hört någon psykologisk och psykiatrisk expertis som remissmyndighet? Att för närvarande ett mycket litet antal fall får kontakt med experter under utredningens gång och inför avgörandet i domstolarna framgår av stockholmssiffrorna. Ännu färre tycks dessa fall vara på andra håll. Detta framgår av den reflexion som göres i remissutlåtandet från Stockholms barnavårdsnämnd där man säger att det behövs kvalificerade utredare i central position i länen för att hjälpa barnavårdsnämnderna att bedöma, om expertutredning behövs eller ej. Det tyder på att man har ringa erfarenhet av att ta i anspråk sådant biträde vid sina utredningar. Om endast en part begär en sådan utredning ställer sig stadsdomarföreningen tveksam. Det är givetvis bättre om det inte blir någon partsinlaga, men i tvistiga fall behövs all expertis. Har man erfarenhet t.ex. från en barnavårdsnämd vet man hur beklämmande partsinlagorna är. Det är beskyllningar och motbeskyllningar, det är intyg från släkt och grannar som inte alltid bär vederhäftighetens prägel. Av remissvaren framgår att juristerna i stort sett tycker att förhållandena är bra som de är och att allt fungerar väl. Jag kan inte dela den uppfattningen. Det tycks inte heller socialstyrelsen och medicinalstyrelsen göra av deras yttranden att döma. När nu resurserna ökar och insikten om betydelsen av större allsidighet i utredningarna likaså ökar utgår jag från att frågan inte är slutligt avgjord med det beslut som kommer att fattas i dag.

Herr talman! Redan vid denna riksdags början väcktes den motion som ligger till grund för här föreliggande utlåtande. I denna motion liksom i den vid utlåtandet fogade reservationen — jag har för övrigt undertecknat både motionen och reservationen — tas frågan om en effektivisering av rättsvården upp. Man föreslår en utredning rörande åtgärder för att utan avkall på humanitetens krav effektivisera rättsvården.

Samtidigt kan man konstatera, att statsmakterna ingalunda har suttit med armarna i kors när det gällt att försöka bemästra detta problem. De har sedan länge haft sin uppmärksamhet riktad på dessa förhållanden. På skilda områden inom rättsvården har ett omfattande arbete bedrivits, särskilt när det gäller ungdomsbrottsligheten. Möjligheterna till kriminalvård i frihet har sålunda väsentligt ökats dels på grund av brottsbalkens påföljdssystem, dels på grund av de nya reglerna om villkorlig frigivning. Verkningarna av dessa och andra åtgärder kan man ännu inte överblicka. Under senaste tid har man emellertid iakttagit en mindre minskning av beläggningen vid fångvårdsanstalterna. Huruvida man skall tolka detta som en minskning av brottsligheten ställer jag mig dock för min del ganska tveksam inför. Man kanske med större rätt kan beteckna läget så, att det endast är fråga om en tillfällig avmattning i ökningen av brottsligheten. En av orsakerna till den minskade beläggningen vid fångvårdsanstalterna är sannolikt den ökade kriminalvården i frihet. Det har också påpekats från det håll, där man vill dra rätt stora växlar på denna minskade beläggning av klientelet vid fångvårdsanstalterna, att i all synnerhet antalet bilstölder under den senaste tiden avsevärt gått ned. Men det är enligt min mening inte så säkert att respekten för andras egendom har ökat just när det gäller bilarna. Det finns nämligen i dag en del faktorer som bidrar till att denna art av brottslighet har minskat. Vi har i dag ganska effektiva rattlås, som försvårar möjligheterna att stjäla bilar. Man kan också konstatera att många av de presumtiva billånarna numera har egen bil och alltså inte behöver låna hela bilen utan i stället föredrar att plocka ut reservdelar till sin egen »kärra». Fastän jag inte har någon statistik till hands tycker jag mig ha ett intryck av att brottsligheten på detta område ingalunda har avtagit. En iakttagelse som också är ägnad att inge oro är att de grövre våldsbrotten har ökat. Det är kusligt att man måste konstatera att hotet till liv och lem på så sätt har ökat för den fredlige samhällsmedborgaren. Ungdomsbrottsligheten utgör utan tvekan det mest allvarliga kriminalproblemet. Fostran i hem och fostran i skola har givetvis en mycket stor betydelse när det gäller att påverka detta slag av brottslighet. Barnavårdsnämndernas verksamhet är gi vetvis också av mycket stor betydelse i detta sammanhang, och ökade befogenheter och resurser för barnavårdsnämnderna framstår därför som synnerligen önskvärda. Ett annat av problemen inom rättsvårdens område utgör återfallsbrottsligheten. Man får ett bestämt intryck av att återfallsbrottsligheten i stigande grad svarar för den totala brottsligheten. Detta förhållande gör det angeläget att vi ägnar ökad uppmärksamhet åt återfallsklientelet. Bland dessa människor finns det många som till sin sinnesbeskaffenhet avviker från det normala utan att det dock finns förutsättningar för att överlämna dessa olyckliga människor till sluten psykiatrisk vård, Det finns för dessa olyckliga människor inga verksamma behandlingsmetoder. Trots försök med såväl kriminalvård i frihet som upprepad anstaltsvistelse återfaller många av dem gång på gång i brott. Oftast är dessa brott av grov beskaffenhet. Såväl motionärerna som reservanterna är fullt på det klara med att många svårlösta problem uppkommer vid ett försök att utan avkall på humanitetens krav effektivisera rättsvården och skyddet för samhällsmedborgarna till liv och egendom. Herr talman! När man läser utskottets utlåtande, finner man, att utskottet och reservanterna är ense så gott som hela vägen ända fram till slutet, alltså till kravet på en utredning. Utskottet förutsätter å sin sida att Kungl. Maj:t följer frågan och vidtar erforderliga åtgärder och kan därför icke tillstyrka kravet på en utredning. Reservanterna däremot anser i likhet med motionärerna att en översyn av de olika utredningsförslag som har framlagts under de senaste årens arbete på ifrågavarande områden vore önskvärd. Med hänsyn till begränsningen i samhällets resurser måste en viss prioritering ske mellan olika i och för sig önskvärda och angelägna åtgärder. Vi har i det fallet lik som i så många andra inte ekonomisk möjlighet att få allt det vi önskar. även nya uppslag bör i en utredning av den art som vi har begärt kunna prövas.

Reservanterna menar att en utredning skulle kunna komma fram till gemensamma utgångspunkter som kunde läggas till grund för problemets lösning.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

Herr talman! Låt mig först säga att jag i stort kan instämma i allt vad herr Svensson i Vä har sagt, men tillåt mig ändå att knyta vissa reflexioner till den fråga vi här behandlar. I vårt samhälle har vi bestämda grundläggande värderingar om personlig integritet, personligt ägande och personlig trygghet, och dessa utgör grundvalarna för de värden som vi alla betraktar som omistliga. Om män niskorna inte går säkra till liv och egendom och om samhället inte har förmåga till insatser som tillfredsställer medborgarnas krav härvidlag är läget allvarligt. Vi har nog anledning att fråga oss hur läget är i dag i vårt land. Vi måste konstatera att brottsutvecklingen är mycket oroande i Sverige. Vi skall också erkänna att svårigheterna att angripa dessa problem är mycket stora. Jag vill framhålla, vilket jag gjort tidigare i hithörande frågor, att vi rör oss på osäker mark. De krafter som konstituerar och utlöser brottslig aktivitet vet vi finns, men varför dessa krafter hos vissa människor är så starka att de tar överhanden vet vi mycket litet om. Inte heller har vi några säkra tecken på hur straffrättsliga påföljder inverkar på människors handlingsvanor. Vi måste vara överens om att vi alla är sökande i vår strävan att finna vägar och medel att förebygga en brottslig utveckling och att avbryta en sådan där den har kommit till uttryck. Vi har dock bestämda riktmärken att gå efter i detta svåra arbete och om dem finns det inte heller, såvitt jag vet, några delade meningar. Strävan och målet skall vara att söka återanpassa i vårt samhälle, som laglydig och samhällsnyttig medborgare, den som blivit brottsligt belastad. Vi har också höga och bestämda krav när det gäller att slå vakt om humaniteten vid behandlingen av brottslingar, både vid anstaltsvistelse och vid kriminalvård i frihet. Rättssamhället som sådant har också en bestämd skyldighet att tillgodose och så långt möjligt säkerställa de laglydiga medborgarnas berättigade krav på rättssäkerhet och trygghet till liv och ägodelar. Detta är en primär uppgift som vi aldrig får tappa ur sikte då vi diskuterar de problem vi behandlar i dag. Utvecklingen på brottets område är skrämmande. Framför allt är det två tendenser som inger stor oro. Herr Svensson i Vä har nämnt om dem tidi gare, och jag vill här med några ord vtterligare beröra dem. Den ena är att brottsligheten tränger längre och längre ned i åldrarna. Ungdomarnas andel av totalsumman brott under 1960-talet ligger på 42 å 43 procent. Observera att detta gäller ungdomar mellan 15 och 21 år samt de registrerade brotten. Går vi ännu längre ned i åldrarna, till 14-årsåldern — som tyvärr är den årsklass som är hårdast belastad — finner vi att över 3 procent av dessa ungdomar gör sig skyldiga till brottslig handling. Den andra allvarliga tendensen i ut vecklingen är att våldsbrotten — misshandel, rån och mord — blir allt bru talare, förutom att de ökar i antal. Under perioden mars—oktober i år begicks 878 rån mot 783 under samma tid föregående år. Detta är en ökning med inte mindre än 12 procent. Även totalt ökade antalet anmälda brott under angivna tid i förhållande till 1965, nämligen från 316 622 till 318 476, alltså en ökning med 1 854, Vad som dessutom är allvarligt ur rättssäkerhetssynpunkt är att endast cirka 30 procent av alla anmälda brott blir uppklarade. Resten förblir olösta. En brottsling har alltså enligt en sannolikhetsberäkning — som han säkerligen också gör — två tredjedels chans att klara sig från upptäckt och därigenom undgå påföljd för begången brottslig gärning. Detta kan icke vara tillfredsställande. Som tidigare sagts utgör ungdomsbrottsligheten ett allvarligt problem. Ett annat allvarligt inslag är att återfallsbrottsligheten ökar i allt snabbare takt i förhållande till förstagångsbrotten och för varje år utgör en större procent av det totala antalet brottsfall. Enligt Statistisk årsbok 1965 ökade antalet förstagångsbrottslingar, antecknade i kriminalregistret och ådömda påföljd, från 6491 år 1954 till 9765 år 1963. Det är en total ökning med 3 274 eller 51 procent. Men = återfallsbrottslingarna, d.v.s. sådana som tidigare varit dömda tre eller flera gånger, ökade från 2 763 till 5 627, alltså en ökning med inte mindre än 104 procent. Det är därför angeläget att återfallsklientelet ägnas den allra största uppmärksamhet, när vi söker tillgodose allmänhetens rättssäkerhet. Någon behandlingsmetod som visat på verkliga förbättringar av detta svåra klientel har ännu inte kommit Yram. Trots upprepade anstaltsvistelser och kriminalvård i frihet har vi en alltför hög återfallsprocent bland dessa människor, vilkas sinnesbeskaffenhet — såsom tidigare nämnts — inte är av det slag att de behöver tas om hand för psykiatrisk vård. Om det förhåller sig så att ett mindre antal hårt brottsbelastade människor begår ett förhållandevis stort antal brott, framför allt om det dessutom är fråga om svåra brott, t.ex. mord och misshandel, är det angeläget att omhändertagandet av detta klientel sker på sådant sättt att vi så långt detta är möjligt hindrar vederbörande från fortsatt brottslig verksamhet. Det är mot den bakgrunden som vi reservanter i väntan på bättre behand Jlingsmetoder för sådana kriminalfall ifrågasätter om det inte är nödvändigt att omhänderta dessa karriärbrottslingar, som jag vill kalla dem, med hjälp av vårt existerande interneringsinstitut. Detta innebär inte att vi gör något avkall på humanitetens krav när det gäller behandlingen av de omhändertagna — det vill jag starkt understryka. Vi vill här framhålla det angelägna i att ett sådant omhändertagande utformas så att den omhändertagne i så hög grad som möjligt inom anstalten får leva ett liv som är likt livet utanför anstalten. Vidare bör åtgärder vidtas för att återanpassningen i samhället icke skall försvåras. I detta sammanhang skall uppmärksammas att det här inte är fråga om något nytt i svensk kriminalvård. Vi tar redan om hand brottslingar som gjort sig skyldiga till grova brott. Vad vi ifrågasätter är om vi inte helt enkelt är tvingade till en internering i större omfattning än vad som nu sker. Att sedan strävan allt fortfarande skall vara att återinpassa den felande i vårt samhälle är för mig och Övriga reservanter så naturligt att det knappast skulle behöva framhållas. Vi anser dock att det skall ske inom en ram där laglydiga medborgares skydd till liv och egendom i största möjliga utsträckning tillgodoses. Herr talman! Den registrerade brottsligheten har under 1950-talet och 1960 talet mer än fördubblats. Enligt min mening är det orealistiskt att uppfatta detta som ett statistiskt fenomen utan verklighetsgrund, såsom i viss mån görs på något håll. Man gör nog klokast i att utgå från att ökningen av den registrerade brottsligheten tyvärr motsvaras av en reell ökning av den totala brottsligheten. Vi anser att läget är så allvarligt att vi inte kan nöja oss med att, som utskottsmajoriteten har gjort, hänvisa till pågående utredningar och ytterligare erfarenheter av den nya brottsbalken. Vi vill att en parlamentarisk utredning skall granska lämpliga åtgärder genom vilka man utan avkall på humanitetens krav kan effektivisera rättsvården. Den parlamentariska utredningen skulle åstadkomma en översyn av de olika utredningar som gjorts under de senaste åren på dessa områden och därvid även pröva nya uppslag. Vi tror att man på så sätt skulle få ett samlat grepp om detta stora och mycket svåra problemkomplex. Jag vill också påpeka att våra personella och ekonomiska resurser är begränsade. Behoven är mycket stora, inte minst inom barnavårdsnämndernas och polisens verksamhetsområden. Därför tror vi att det är nödvändigt att vi får en prioritering av de områden vi i första hand vill satsa på och som vi anser vara mest angelägna, Kraven är så stora att det är svårt för att inte säga omöjligt att helt tillgodose dem. Vad vi åstundar är att få ett samlat grepp på dessa problem. Herr talman! Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Det hör just inte till det mest angenäma, men det måste likväl sägas: Den svenska välfärdsstaten har misslyckats när det gäller att skydda medborgarna mot brott och övergrepp. Helt kan väl detta aldrig lyckas, men brotten har blivit så råa och så vanliga att allmänhetens reaktion förefaller mycket naturlig. Det vore nästan onaturligt om den utebleve. Man känner stark oro inför de tendenser till tilltagande och allt brutalare brottslighet som dagligen refereras i pressen. Det har gått mycket långt när under en enda dag polismyndigheterna har att diarieföra cirka 1000 inkomna utredningsfall avseende brott mot brottsbalken. Brottsligt beteende är något som angår hela samhället — inte bara skola. kyrka, domstolar och sociala organ. En brottsling behöver varken vår indignation eller vår sentimentalitet. Han behöver framför allt få kunskap om vem han är och vad han gör — varken mer eller mindre. Samhällets reaktion måste vara både fast och mänsklig, undfallenhet hör till det sämsta i detta hänseende. Får den brottslige uppfattningen att kriminalitet på initialstadiet inte är så farlig utan att det blir antingen åtalseftergift eller villkorlig dom några gånger — att det verkligen bränns först när dessa korrektionsformer passerats — så är vi i vår beprisade humanitet inne på vanskliga vägar. Det får inte bli så att humaniseringen av bestraffningen och utvidgningen av kriminalvården i frihet i praktiken leder till det man vill motverka. Med skärpa måste sägas ifrån, att det vore en helt missriktad humanitet mot både begynnande och utbildad kriminalitet, om den brottslige bibringas uppfattningen att samhället inte kan ge hederliga medborgare det skydd detta samhälle skall ge. Man behöver inte drunkna i statistik för att bevisa den utveckling av brottsligheten i vårt land som tidigare redovisats här. Det räcker med att ställa motsvarande siffor för exempelvis åren 1945 och 1964 mot varandra. Dessa siffror talar sitt tydliga språk. Från polishåll har under årens lopp vid skilda tillfällen framhållits det allvarliga i situationen — den har betecknats som helt enkelt skrämmande. Rikspolischefen sade i fjol att »tusentals av polisen kända, för brott misstänkta personer för närvarande går omkring i ostörd frihet, därför att polisen inte hinner med arbetet». Och rikspolischefen frågar: »Kan ett rättssamhälle som vårt acceptera att grova brott preskriberas innan polisen hinner utreda dem?

Så kan det inte få fortsätta. En erforderlig förstärkning av polisens resurser måste ske. Genom ett aktivt fältarbete kan många brott förhindras. Det gäller särskilt inbrott, rån, misshandel, skadegörelse och inte minst bilstölder. Till rättssamhällets grundläggande uppgifter hör ju att skydda medborgarna till liv och egendom. Att detta skydd håller på att tunnas ut vet vi alla. Personer misshandlas — ofta sådana som är helt skyddslösa — ofredas och vågar knappt gå ut efter mörkrets inbrott inom vissa stadsdelar här i Stockholm, inte åka spårvagn eller tunnelbana, säger man på polishåll. Kan inte samhället klara den rent polisiära uppgiften, så råkar rättssäkerheten i allvarlig fara. Är det vidare så att bristen på planmässig forskning, kliniska studier och behandlingsundersökningar hämmar utvecklingen av en på vetenskapliga forskningsresultat uppbyggd behandlingsverksamhet på vitala vårdområden — ja, då är det verkligen hög tid att avhjälpa bristen. I detta sammanhang kan man inte låta bli att peka på brottens katastrofalt låga uppklaringsprocent. År 1964 var antalet brott mot brottsbalken 334 000 och i fjol 393 660. Det beräknas att 70— 80 procent av alla tillgrepp inte klaras upp. Av alla bilstölder blir 90 procent ouppklarade. Cykeltjuvarna tycks ha gyllene tider just nu, ty bara en procent åker fast, de andra åker cykel. Om lagen på detta sätt sätts ur funktion, hur tror man då att en mot kriminalitet böjd ung människa skall få respekt för lagen? När man från en stad i södra Sverige mer som ett kuriosum redovisar att unga människor ett år skjutit sönder 7 500 lampor i staden och att parkbänkar förstörts till ett värde av 5 000 kronor, är dessa dumheter betydligt allvarligare än vanligt pojkaktigt okynne och bör behandlas därefter. Utskottet och reservanterna skils inte i åsikten om att den nuvarande brottsutvecklingen är ägnad att inge allvarliga bekymmer. Vi är eniga om att ett primärkrav är att ordningen upprätthålles och att medborgarnas skydd mot våld och brott inte eftersättes. Frågan är vad som med hänsyn till dagens läge och skeende bör göras nu. Låt mig säga här att det nu pågår en stort upplagd undersökning om ungdomsbrottslighetens orsaker. Där arbetar för närvarande experter på kriminologi, psykiatri, psykologi, sociologi och statistik. Vi har en utredning som arbetar med frågan om varifrån ung domsbrottslingarna kommer. Vidare har betänkandet »Aktion mot ungdomsbrott» remissbehandlats och man bearbetar nu materialet i justitiedepartementet. »Behandlingsforskning vid ungdomsvårdsskolorna» är ett annat betänkande som nu behandlas i Kungl. Maj:ts kansli. Vi har dessutom SOU 1966:43 som bl.a. upptar frågan om hur man skall bistå ungdom som löper fara att utvecklas i asocial riktning. Det finns något som heter »Samarbetsorganet för åtgärder mot ungdomsbrottsligheten». Detta organ skall följa brottslighetsutvecklingen och resultaten av de åtgärder som samhället vidtar mot lagöverträdare. Justitieombudsmannen har även hos Kungl. Maj:t begärt en utredning om hur man i största möjliga utsträckning skall undanröja förefintliga orsaker till rymningar från anstalter. Herr talman! Jag har med hänsyn till vad som pågår och som kan väntas bli resultatet därav haft mycket svårt att se vad man faktiskt skulle kunna vinna genom en ny utredning, ty det är om detta sista som voteringen kommer att stå. Det är möjligt att en ny utredning under parlamentarisk medverkan kan åstadkomma en hel del, men ingen väntar väl av en sådan några blixtlösningar. Ett sådant arbete kommer att ta lång tid. Sedan skall en SOU avfattas, och ärendet skall ut på remiss och komma tillbaka till Kungl. Maj:t för slutgiltig behandling där. Regeringen bör ha stora möjligheter att i statsverkspropositionen visa nya grepp på hela denna allvarliga fråga. Utredningsmaterial finns nära nog i överflöd och det bör få bära frukt i handling. Sker inte det, vidtar inte Kungl. Maj:t erforderliga åtgärder för att så långt det är möjligt bemästra denna ytterligt allvarliga fråga, lär den väl återkomma. Jag har velat redovisa skälen till var för jag inte förordat en utredning utan yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Herr Gustafsson i Borås har redan betygat hur allvarligt första lagutskottets majoritet ser på brottssituationens utveckling under de senare åren. Jag skall också tillbakavisa de påståenden som har gjorts här om att vi skulle ta nonchalant på detta problem. Vad den växande brottsligheten beror på vet vi inte. Däremot känner vi kanske till att det är ett stort antal ungdomar som framför allt bär skulden till den ökade brottsfrekvensen.

Man bör alltså ägna dessa åldersgrupper en speciell uppmärksamhet liksom ungdomarna mellan 16 och 17 år, som inrymmer det största såväl absoluta som relativa antalet tillgreppsbrottslingar av alla åldersklasser. Det viktigaste kriminalvårdsproblemet är onekligen ungdomsbrottsligheten. Den har under en följd av år varit föremål för ett intensivt utredningsarbete. Herr Gustafsson redogjorde nyss för de utredningar som pågår och delvis har avslutats och som remissbehandlas eller övervägs inom kanslihuset. Ytterligare kan jag nämna att det finns ett samarbetsorgan för åtgärder mot ungdomsbrottsligheten som tillsattes år 1964 och som har till uppgift att fortlöpande följa brottslighetsutvecklingen och resultaten av de åtgärder som samhället vidtar mot lagöverträdare. En hel del har alltså gjorts under de senare åren. Jag tycker liksom herr Gustafsson och utskottsmajoriteten att man, innan man tillsätter ytterligare en utredning, bör avvakta resultatet av det utredningsarbete som pågår eller är föremål för överväganden inom vederbörande myndigheter. Det har nämnts här att en av de viktigaste förutsättningarna för att vi skall komma till rätta med situationen är att polisen får tillräckliga resurser; det är både utskottsmajoriteten och reservanterna ense om. Behovet av polisförstärkningar har av rikspolisstyrelsen i petita till löpande budgetår uppskattats till ett så stort antal tjänster som 2300. Hur justitiedepartementet bedömde behovet kanske vi inte vet, men i propositionen till årets riksdag föreslogs en uppräkning med endast 400 tjänster. Det kan väl förmodas att det var på grund av det statsfinansiella läget man inte ansåg sig ha råd med flera tjänster. Vad kan en parlamentarisk utredning göra för att överbrygga motsättningen mellan rikspolisstyrelsens behov av polisförstärkningar och finansministerns bedömningar av det finansiella läget? Jag tror inte att vi kommer långt på den punkten med en sådan. Behovet är klarlagt och det fordras ingen utredning för att klargöra det ytterligare. Vi får i stället avvakta den utbyggnad av polisen som planenligt skall ske och som vi hoppas skall bli så stor som möjligt. Det är i varje fall en fråga som ankommer på statsutskottet att behandla då den återkommer till riksdagen. Den motion som det här gäller har sänts ut på remiss, bl.a. till rikspolisstyrelsen. Givetvis är styrelsen bekymrad över situationen men uttalar att den finner det helt opåkallat med en ytterligare utredning om polisväsendets organisation och verksamhet. Även om antalet brott alltjämt ökar, kan man konstatera att brottslighetskurvan inte är lika brant som tidigare. Det kanske kan vara fråga om en tillfällig avmattning, men det är dock en avmattning som man med tillfredsställelse måste notera. Hur brottsligheten fördelar sig mellan allvarligare och lindrigare brott framgick ju av herr Oskarsons redogörelse. Antalet rån har ökat med 12 procent — en anmärkningsvärt hög siffra — men å andra sidan har viss annan brottslighet minskat, bl.a. biltillgreppen som ju tidigare har oroat oss ganska mycket här i riksdagen. I motionen och reservationen för man också ett resonemang om återfallsbrottsligheten, och herr Oskarson föreslog här en ökad användning av interneringsinstitutet. Jag vill till det bara säga, att domstolarna redan inom ramen för gällande lagstiftning har möjlighet att föreskriva internering i betydligt större utsträckning än vad som för närvarande sker och även att utsträcka tiderna för internering längre än vad man nu enligt praxis gör. Det sägs här att man inte skall göra avkall på humanitetens krav, och i reservationen framhålls att det är angeläget att utforma institutets internering så, »att den omhändertagne får leva ett liv som i så hög grad som möjligt liknar livet utanför anstalten ...». Detta låter faktiskt som en utopi med tanke på att anstalter som skall lämpa sig för internering måste vara i hög grad rymningssäkra. Humanitära synpunkter kan knappast tillgodoses inom sådana anstalter. Man får väl ändå tänka på att de grova brotten utgör en obetydlig procent av det stora antalet brott, som ju håller sig omkring 390 000 om året, enligt Statistisk årsbok. Det skulle röra sig om 5 600 brott begångna av återfallsförbrytare. Man får väl i någon mån också se dessa siffror mot bakgrund av de uppgifter som jag nyss lämnat, nämligen att den stora ökningen av brott var orsakad av en stigande ungdomsbrottslighet. Man skall kanske därför inte i första hand tillgripa sådana åtgärder som uppenbarligen måste verka inhumana, t.ex. att använda interneringsinstitutet i större utsträckning än vad man för närvarande gör. Såsom framhålls av kriminalvårdsstyrelsen i dess remissutlåtande, finns det dessutom inget belägg för antagandet att den humanisering av straffen, som har genomförts under senare år, skulle vara orsak till ökad brottslighet. Det är rena gissningar man ger sig in på, om man gör gällande något sådant. Frågan om brott som begås av anstaltsrymlingar är naturligtvis mycket svår att bemästra, särskilt som man inte riktigt har kunnat komma till rätta med problemet rymningssäker anstalt. Det kostas ju varje år på åtskilligt på ombyggnadsoch förstärkningsarbeten i syfte att förhindra rymningar från anstalterna, men ännu har man väl inte lyckats komma fram till absolut rymningsfria anstalter. Vi åstadkommer ju år för år en förbättring av vårt fängelsebestånd och tar därvid hänsyn till rymningsriskerna. Det har sagts att våra resurser är begränsade och våra behov på detta område stora. Allt detta kan jag hålla med om. Jag tror emellertid att reservanterna hyser en övertro på en parlamentarisk utrednings möjligheter att lösa dessa problem. Vi måste avvakta de pågående utredningarna och resultatet av de åtgärder som redan har vidtagits och de åtgärder som förbereds.